Herr talman! Som herr Persson i Skänninge själv sade är tillämpningsbestämmelserna ännu endast provisoriska och skall ses över i höst. Detta lär kunna tolkas så, att man i lantbruksstyrelsen inte är alldeles övertygad om att tillämpningsbestämmelserna = slutgiltigt bör vara som de utformats nu. Jag skall fatta mig mycket kort med hänsyn till att denna remissdebatt redan varat tillräckligt länge. Men eftersom herr Persson i Skänninge direkt har apostroferat mig, kan jag inte låta bli att ställa ett par frågor till honom. I fjolårets riksdagsbeslut utsades, att rationaliseringsprocessen i det svenska jordbruket skall ske genom ett successivt uppbyggande av bärkraftiga enheter. Detta bör väl tolkas så, att riksdagen menade att man av de många små, nu icke bärkraftiga enheterna skulle bygga upp bärkraftiga sådana. Nu sätter emellertid vissa lantbruksnämnder en undre arealgräns. I ett län, som jag väl känner till, har man satt en nedre gräns på 30 hektar, under vilken det över huvud taget inte beviljas vare sig förvärvslån eller rationaliseringslån. Jag skulle tro att ca 70 procent av jordbruken i länet ligger under denna gräns.

De jordbruk som befinner sig över denna gräns och som omfattar 30—50 hektar och däröver utgör endast 13 procent av samtliga jordbruk, men de fick 68 procent av förvärvslånen och 67 procent av driftslånen mot respektive 32 och 35 procent för de andra kategorierna av mindre jordbruk som uppgår till 87 procent av samtliga. Kan det sägas att detta innebär ett successivt utbyggande av små enheter till större? Man går ju den motsatta vägen och låter ägare av redan bärkraftiga enheter förvärva en grannfastighet som en mindre jordbrukare bättre hade behövt.

Tillgängliga uppgifter skulle inte, säger man, tala för att de mindre jordbrukarna har missgynnats. Ja, det kanske beror på att många mindre jordbrukare helt enkelt kapas bort när de hos lantbruksnämnden gör en vänlig förfrågan, om det finns möjlighet för dem att erhålla ett rationaliseringseller förvärvslån. Dessa jordbrukare kapitulerar ofta inför lantbruksnämndens argument, och deras ansökan kommer därför inte med i den statistik som utarbetas.
Herr talman! Jag skall väl erkänna för herr Persson i Heden att jag inte var inne i kammaren när han höll sitt anförande; jag mötte honom just när han gick ner till kaféet, men jag fick en rapport om vad han hade sagt. Däremot var herr Persson inne när jag höll mitt anförande, och hur han då kan ha missuppfattat mig är en gåta. Vad jag sade var bara följande. Sedan man efter riksdagens beslut i en viss fråga utfärdat tillämpningsföreskrifter, får man erfarenheter av huruvida beslutet ur teknisk synpunkt har verkat på det sätt som avsetts. Och såvitt jag förstår har statsministern, när han talat om de här frågorna, inte sagt annat än att om någonting klickar skall vi se över bestämmelserna. En sådan översyn har också påbörjats inom lantbruksstyrelsen. Jag skall inte ta upp någon längre debatt med herr Hansson i Skegrie om detta spörsmål; vi sitter ju i samma utskott och har sålunda möjligheter att i en mindre församling diskutera det. Herr Hansson refererade emellertid ett stycke av 8 §, som är en av de viktigaste bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna. Utformningen av tillämpningsföreskrifterna tog oss i lantbruksstyrelsen två dagar; styrelsen var båda dagarna samlad in pleno. Och i arbetet deltog en av högerpartiets representanter i riksdagen, som sitter med i lantbruksstyrelsen, och vidare en jordbrukare, som gjorde ett uttalande i senaste numret av Jordbrukets Föreningsblad. Det är väl märkligt att dessa företrädare för jordbruket inte hade något att invända, utan godtog tillämpningsföreskrifterna. Herr Hansson i Skegrie vill göra gällande att vissa lantbruksnämnder inte följer tillämpningsföreskrifterna. Ja, lantbruksstyrelsen kan inte kontrollera detta med mindre än att ärendena underställes styrelsen. Men såsom herr Hansson vet vore det tjänstefel av dem som handlägger ärendena på länsplanet, om de skulle handla mot det riksdagsbeslut som är fattat. Jag kan inte tänka mig att herr Hansson vill påstå att tjänstemännen i lantbruksnämnderna och de lekmannaledamöter som nämnderna har till sitt förfogande medvetet gör sig skyldiga till något sådant. Några arealgränser finns inte heller med i 8 8. Jag skall sluta med att försöka besvara herr Hanssons fråga, om vad som händer med dem som driver ett litet lantbruk i en bygd som håller på att avfolkas och där affären, skolan och annat försvinner. Ja, sådana jordbruk kan vi inte satsa på. Det kan uppstå situationer då också herr Hansson inser att vissa jordbruk inte kan bibehållas, och man bör nog vara mycket försiktig med sina uttalanden. Jag vet dock inte att det i något fall hittills förekommit en sådan nedläggning. Vill ni ha till stånd en ändring i själva beslutet, så får ni motionera om det. Tillämpningsföreskrifterna har tillkommit i en riktig ordning, och att de nu ses över ur teknisk synpunkt är helt naturligt. Sådant görs även på andra områden.
Herr talman! Av herr Perssons i Skänninge senaste inlägg att döma kan man nog dra den slutsatsen att om han kommer upp i denna talarstol ännu en gång, så håller han helt med mig om behovet av en omskrivning av tillämpningsföreskrifterna. Jag sade bara att med de erfarenheter som vunnits av tillämpningsföreskrifterna så kan vi konstatera att de är stelbenta och behöver skrivas om, och herr Persson i Skänninge erkänner också att man bör företa en översyn av föreskrifterna. Jag har för min del lämnat ett bevis på sådana erfarenheter, och herr Hansson i Skegrie har framfört flera exempel på detta.
Herr talman! Herr Persson i Heden var rädd för att jag skulle hålla med honom, om jag gick upp i talarstolen ännu en gång, men det finns ingen risk för detta. Låt mig med en jämförelse förklara vad jag menar. Herr Persson i Heden är kanske van att ha plånboken i höger innerficka på kavajen. Så får han en kavaj utan en sådan ficka, men det är tekniskt omöjligt för honom att klara sig utan denna. Därför ser han till att skräddaren syr dit en innerficka på höger sida. Jag menar alltså att det är det tekniska som skall ses över när det gäller rationaliseringskungörelsen och = tilllämpningsföreskrifterna. Om inte herr Persson i Heden förstår detta, är det inte mycket att göra åt saken.

Herr talman!

I skrivelse till statsrådet Wickman heter det: »Sv. Skogsarbetarförbundet avd. 27, som omfattar Stensele, Tärna och Sorsele kommun, har med oro följt utvecklingen ang. sysselsättningsläget i berörda kommuner. Den konjunkturnedgång som <:skogsbruket f.n. befinner sig i drabbar våra medlemmar hårt i form av friställningar och arbetslöshet. Trots goda sysselsättningsskapande åtgärder från AMS sida kommer utbetalningen till arbetslösa inom avdelningen att fördubblas 1968 jämfört med år 1967. Största ökningen, ca 155 000 kr faller på Sorsele kommun. Avdelningen anser att snara åtgärder måste vidtagas för att skapa sysselsättning i kommunerna och andrum för berörda instanser i sökande efter nya sysselsättningsskapande projekt. Därför sluter vi upp bakom den skrivelse som Sorsele FCO den 8 jan. 1968 tillställde Ch. för jordbruksdepartementet där det krävdes beslut för en utbyggnad av Vindelälven. En utbyggnad av Vindelälven skulle klart förbättra sysselsättningsläget efter Vindelådalen, men skulle också förbättra sysselsättningen i angränsande inlandskommuner. — — — . Det skisserade förslaget till ”paketlösning”, att två norrländska älvar sparas medan två byggs ut, däribland Vindelälven, förefaller oss vara en lika realistisk som acceptabel lösning. Naturvården skulle, som vi ser det, få sitt behov tillgodosett samtidigt, som det skulle skapa sysselsättning till de av arbetslöshet tungt drabbade områden som utgörs av skogskommuner efter Vindelådalen där Sorsele kommun hör till de särskilt hårt drabbade. Med tanke på den fortsatta friställningen inom skogsbruket, upphörande av jordbruk och passivitet i fråga om nyetablering av industri till berörda kommuner måste sysselsättningsskapande åtgärder med det snaraste vidtagas. Vid sammanträde den 27 okt. 1968 beslutade avdelningens representantskap att till Herr Statsrådet vädja om att beakta anförda synpunkter vid den fortsatta behandlingen ang. Vindelälvens fortsatta utbyggnad.» Jag skall, herr talman, inte kommentera storavdelningens uttalande.

Herr talman! Låt mig till behandlingen av de likalydande motionerna I: 531 och II: 667 angående studentkårernas verksamhet endast göra det tilllägget utöver vad utskottet skrivit i sitt utlåtande, att jag konstaterar, att motionerna har gjort sin verkan, när de nu har avstyrkts. Det föreligger otvivelaktigt ett samband mellan motionerna, väckta i januari i år, och det beslut som Sveriges förenade studentkårer fattade i maj. Motionerna har därigenom gjort sin tjänst som pådrivningsmedel, och jag hoppas, att Sveriges förenade studentkårers egen förutsättningslösa utredning angående obligatoriskt medlemskap i studentkår och den därmed sammanhängande frågan om en studentkårs kompetensområde skall leda till ett snabbt resultat. Om så inte sker, finns det anledning att återkomma med krav på en utredning genom Kungl. Maj:ts försorg.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

Herr talman! Statsutskottets utlåtande om vissa pedagogiska och undervisningsorganisatoriska frågor innebär ett ställningstagande till ett par likalydande motioner, den ena väckt av mig själv tillsammans med fru Frenkel i denna kammare. Vi föreslog i motionerna en utredning av möjligheten att inrätta lärarassistenttjänster. Vi ville också anmoda Kungl. Maj:t att via normalinstruktioner utfärda närmare bestämmelser om huvudlärarnas arbetsuppgifter. Vidare anhöll vi om riktlinjer för omfattningen av grundskolans elevvårdspersonal och pedagogiska stödpersonal och om förslag till statsbidragsbestämmelser för denna personal. Vi hemställde dessutom om utredning av den optimala lärartätheten på olika skolstadier och framförde önskemål om att Kungl. Maj:t skulle uppta förhandlingar med kommunförbunden angående ändrat statsbidragssystem inom skolans område. Vi föreslog också en utredning rörande frågan om lärarnas befattning med vakttjänst vid skolskrivningar i syfte att överföra denna tjänstgöring till andra befattningshavare. Vi anhöll om en Översyn och eventuell komplettering av reglerna för den rela tiva betygsättningen och hemställde slutligen om sådana ändringar i skolstadgan att de graderade omdömena i lärarnas tjänstgöringsbetyg kunde avskaffas. Jag skall nu bara ta upp en enda fråga, som jag närmare vill utveckla. De önskemål vi framställt har ju i stort sett avvisats av statsutskottet med hänvisning till skolöverstyrelsens yttrande. När man läser utlåtandet och skolöverstyrelsens remissyttrande kommer man att tänka på följande bekanta ord: » Vad göras skall är allaredan gjort. I herredagsmän, reser icke så fort!» Jag tror emellertid ändå att det återstår en hel del att göra. Bakgrunden till motionen i vad avser frågor som gäller elevvården är ju de rapporter om stresstendenser och disciplinproblem som förekommit från många skolor. Dessa företeelser gör det angeläget att förstärka grundskolans elevvårdspersonal. Jag tänker alltså på skolpsykologer, skolkuratorer, lärare i observationsklasser och observationskliniker, yrkesvägledare o.s.v. För de gymnasiala skolorna finns redan riktlinjer utfärdade beträffande vilken omfattning dessa tjänster bör ha. Vi vill ha en utredning i syfte att undersöka behovet av sådana tjänster inom grundskolans tre stadier. Vi anser att utredningen bör genomföras skyndsamt. Vidare bör undersökas och övervägas i vilken utsträckning statsbidrag kan utgå. Bakgrunden till vårt förslag är inte bara de stresstendenser och disciplinproblem som för närvarande finns i många skolor utan också de mycket allvarliga problem som uppstått genom användandet av narkotika, den ökade spritoch vinkonsumtionen och det ökade tobaksbruket. För varje månad rapporterar skolcheferna i 40 stora och små kommuner runt om i landet nya fall av knarkoch haschbrukare till skolöverstyrelsen. Under september månad inkom 47 anmälningar, av vilka 38 kom från Stockholm. Under läsåret 1967/68 anmäldes 556 fall från 39 kommuner, och av dem kom 329 från Stockholm. Knarkbruket tycks öka särskilt starkt från årskurs 7 till 9, alltså när det gäller barn i 13—14-årsåldern och upp till 16 år. Av anmälda elever är 85 procent haschrökare. En del av dem har till och med gått så långt att de använder LSD och preludin. Gemensamt för alla dessa missbrukare är att de kan få mycket stora anpassningssvårigheter. Det är alltså en mycket allvarlig situation som har uppstått i en del skolor. Dessutom tycks spritoch vinkonsumtionen öka hos skolungdomen. En färsk undersökning visar att det för gymnasister har varit en ökning från 1956 till november 1967 med 24 procent beträffande pojkar och med 9 procent beträffande flickor. År 1956 var det 11 procent av pojkarna som någorlunda regelbundet drack starksprit, 1962 var det 20 procent och i slutet av november 1967 var det 35 procent. Det är alltså en markant ökning. Av flickorna var det 1956 6 procent, 1962 9 procent och 1967 15 procent. Enligt uppgift skall skolöverstyrelsen nu undersöka om denna ökning av alkoholkonsumtionen beror på att gymnasisterna fått mer pengar eller på att det numera finns gymnasister ur alla socialgrupper. Förutom knarket och den ökade vinoch spritkonsumtionen har tobaksbruket ökat. Det är alltså en allvarlig bakgrund till frågan om en förstärkning av grundskolans elevvårdspersonal. Vad säger då skolöverstyrelsen i sitt utlåtande? Den delar vår uppfattning att det är högst angeläget att förstärka grundskolans elevvård. Den hänvisar till att det måste vara en viss fördelning mellan stat och kommun av ansvaret för uppbyggnaden och omfattningen av organisationen för elevvården samt att inrättandet av skolpsykologtjänster och för grundskolans del kuratorstjänster är en kommunal angelägenhet. Vidare säger skolöverstyrelsen i sitt yttrande att möjligheten att utbygga denna verksamhet är beroende av tillgången på befattningshavare som är väl utbildade för dessa uppgifter. Skolöverstyrelsen framhåller att man inte kunnat besätta alla hittills inrättade länsskolpsykologtjänster med behöriga innehavare men att en viss förbättring i alla fall ägt rum när det gäller utbyggnaden av skolpsykologtjänsterna på det lokala planet. Skolöverstyrelsen har det bestämda intrycket att »i samma mån som tillgången på utbildade skolpsykologer kommer att öka, kommer en fortsatt utbyggnad av den lokala skolpsykologverksamheten ati ske utan några särskilda åtgärder från statsmaktens sida». Detta aktualiserar onekligen frågan om tillgången på skolpsykologer. Vårt samhälle är i behov av psykologer över huvud taget, och enligt de beräkningar som gjorts kommer behovet att stiga ytterligare under 1970-talet. Minimibehovet år 1970 har beräknats till 2 660, och det behövs alltså en förbättrad utexamination av psykologer. En uppfattning om behovet av skolpsykologer får man, om man antar att 2 500 elever är ett rimligt underlag för en skolpsykologtjänst och utgår från att antalet elever i det obligatoriska skolväsendet är cirka 880 000. Dessa uppgifter leder fram till att det behövs cirka 350 skolpsykologer. Prognosen för befolkningsutvecklingen i de skolpliktiga åldrarna pekar på att det under 1970-talet kommer att behövas ytterligare ett 60-tal skolpsykologer. Då har gymnasier, fackoch yrkesskolor, universitet och andra vuxenutbildningsanstalter inte medtagits. Det torde vara realistiskt att räkna med ett behov av omkring 500 skolpsykologer under 1970-talet. Jag har tagit upp denna fråga i en interpellation som jag hoppas få svar på ganska snart. På grund av samhällets behov av psykologer och underbeman ningen i fråga om tjänster vid institutionerna — inte minst vid psykologiska institutionen i Göteborg — behövs det en förstärkning av utbildningen i psykologi vid våra universitet. Vad utbildningsministern kommer att göra åt den saken hoppas jag alltså få besked om inom kort. Det berör i hög grad den fråga skol Överstyrelsen har tagit upp i sitt remissyttrande, nämligen möjligheterna att bygga ut skolpsykologverksamheten med välutbildade befattningshavare. Jag vill slutligen, herr talman, endast understryka några saker som statsutskottet har framhållit i sitt utlåtande. Utskottet tycks dela den uppfattning som ligger bakom motionsyrkandet, nämligen att en god elevvård i skolan är en viktig förutsättning för framgång i skolans undervisande och fostrande gärning. Så till vida har vårt önskemål och våra förslag vunnit utskottets beaktande. Det påtalas också i utlåtandet att det inom skolöverstyrelsen nu finns en särskild arbetsgrupp för samverkan i skolan — den kallas SISK — som tar upp dylika problem. Dessutom har Kungl. Maj:t angivit riktlinjer för överstyrelsens behandling av frågor om arbetsförhållandena i skolan. Utskottet understryker alltså vikten av att åtgärder energiskt vidtas för främjande av en god elevvård, men anser sig med hänsyn till det arbete som nu pågår inte böra föreslå riksdagen att anhålla om riktlinjer enligt vår önskan. Jag vill alltså uttrycka den förhoppningen att utskottets bestämda skrivning angående behovet av att åtgärder energiskt vidtas verkligen inom kort skall leda till resultat.
Herr talman! Jag vill till alla delar instämma i de synpunkter som herr Källstad framfört. När det gäller skoldemokratin skulle jag dock vilja tilllägga att vi i debatten man och man emellan bör sluta att måla upp frågan om skoldemokrati som om det vore en maktkamp mellan lärare och elever. Betyg, närvaroplikt och mycket annat är inte lärarnas egna påfund. Det är inte heller lärarnas avsikt att använda dem för att trakassera eleverna. Lärarna Önskar att tillsammans med eleverna skapa goda arbetsförhållanden och söka lösa de problem som dyker upp i skolan. Skoldemokrati är till stor del en fråga om information. Tyvärr har alla hemställanden i vår motion avstyrkts, även om, som herr Källstad sade, utskottet i flera punkter presterat en mycket positiv skrivning. Låt mig för ett ögonblick stanna inför frågan om betygsättningen. Att tjänstgöringsbetygen för lärarna spelat ut sin roll är ju ett faktum. Vederbörande skriver fullständigt slentrianmässigt ut fyra omdömen, vilket i praktiken innebär, att de inte säger ett dugg om lärarens kompetens. Man måste alltså ta personlig kontakt med andra skolledare för att söka få en bild av t.ex. en platssökande lärares kapacitet. Så kommer vi till den relativa betygsättningen bland eleverna. Personligen vill jag gå så långt att jag instämmer med professor Husén när han skisserar framtidens skola: Antingen får vi avskaffa betygen helt och hållet eller också återgå till ett absolut betygssystem. Varje elev skall ju ha möjlighet att studera i sin egen takt, och vid en sådan grad av individualisering kan jag inte finna något försvar för de relativa betygen. Det är väl de individuella framstegen som skall räknas, och betygen bör vara ett mått på dem och inte innefatta en jämförelse med någon annan elev ute i landet som har presterat någonting helt annat. Ännu har vi tyvärr inte kommit så långt med individualiseringen, och då måste jag gå med på att den relativa betygsättningen kan ha sina fördelar om den används på rätt sätt. svar att en broschyr med anvisningar om betygsättningen skall komma. Det är verkligen beklagligt att den ännu inte kommit. Vi har satt dessa relativa betyg termin efter termin, och fortfarande utexamineras från lärarhögskolorna lärare som lärt sig att procentskalan skall tillämpas i varje klass. En femma måste motsvara en etta, ett visst antal tvåor skall motsvara ett visst antal fyror.

Herr talman!

Herr talman! Ytterligare en fråga i de nu behandlade motionerna kan förtjäna en kort kommentar, nämligen frågan om en normalinstruktion rörande huvudlärarnas arbetsuppgifter. Skolöverstyrelsen har i sitt yttrande under hänvisning till bland annat svårigheterna att göra en dylik normalinstruktion avstyrkt bifall till motionerna. Utskottet accepterar skolöverstyrelsens argumentering. Jag har emellertid nu, efter det att utlåtandet skrevs, inhämtat, att det för närvarande pågår överläggningar inom skolöverstyrelsen rörande en kodifiering av huvudlärares uppgifter. Det föreligger till och med en promemoria i saken, uppbyggd på sådant sätt att man kan skilja mel lan stadgemässiga skyldigheter och sådana arbetsuppgifter som visserligen ligger inom ramen för dessa men beträffande vilka det ankommer på huvudlärarens egen bedömning att avgöra, huruvida, på vad sätt och i vilken utsträckning de skall fullgöras. Allt talar således för att det blir möjligt för vederbörande lärarorganisationer och skolöverstyrelsen att trots svårigheterna åstadkomma en smidig normalinstruktion för huvudlärare, och en sådan måste ändå bedömas som behövlig. Överläggningarna är att hälsa med stor tillfredsställelse, och jag har med detta inlägg endast velat som ett komplement bringa till protokollet vad som faktiskt pågår för att lösa ett intrikat problem, något som alltså inte framgår av utskottets skrivning.

Herr talman! Jag beklagar att statsutskottet inte velat tillstyrka mitt förslag om en sänkning av åldern för intagning av elever till sjukvårdsbiträdeskurser.

Enligt min mening kan detta inte utgöra några avgörande skäl mot förslaget, i all synnerhet som man vid våra sjukhus ofta anställer vikarier som inte har nått den mognad det här talas om, d.v.s. fyllt 18 år.

Nu skriver utskottet att dessa problem bör lösas i ett större sammanhang. Jag tror dock att det hade varit värdefullt om man på någon punkt hade gripit sig an med just denna problematik. För egen del anser jag frågan vara av sådan vikt, att jag vill yrka bifall till motionen.

Herr talman! Hela frågan om våra nuvarande bestämmelser om minderr årig arbetskraft måste tagas upp till diskussion i samband med att den nya gymnasiala skolan — eller mellanskolan eller vad den kommer att kallas — blir fullt utbyggd. Därmed kommer den 11 åriga ungdomsskolan, som vi så gärna brukar tala om, att omfatta större delen av de ungdomar som nu varje år går ut i arbetslivet. En del av dem kommer alltså att lämna skolan med avslutad yrkesutbildning innan de fyllt 18 år, d.v.s. innan de får ta anställning, i varje fall inte inom industrin. Det blir därför en mellanperiod för dem mellan skola och arbete, d.v.s. detsamma som påtalades beträffande biträdeseleverna. För dem som slutar skolan när de är 16 år dröjer det innan de uppnår den ålder när de formellt kan anställas. De som bara är 15 år när de slutar grundskolan och därefter genomgår en tvåårig yrkesutbildning har då ännu inte fyllt 18 år och kan således inte utan särskilda åtgärder anställas. Vi blir tvungna att se över dessa förhållanden och rucka på åldersbestämmelserna. Det påstås ofta att ungdomen nu för tiden genom bättre näringstillförsel, bättre hygien o.s.v. mognar tidigare än förr och kan utföra en full arbetsinsats. Det är möjligt. I vilket fall som helst måste vi ta upp problemet i hela dess vidd. Inom utskottet har vi emellertid ansett, att om man gör generella undantag för något arbete, så skall det inte vara för ett av de arbeten, som är mest påfrestande både psykiskt och fysiskt. Skall vi tillåta sjuttonåriga flickor att ta full anställning inom sjukvården kan vi inte samtidigt förbjuda andra sjuttonåringar att ta betydligt lindrigare arbeten inom andra delar av arbetsmarknaden. Det pågår för närvarande försöksverksamhet med biträdeskurser, och dispenser har flitigt beviljats för dem som varit under 18 år. Här är det emellertid fråga om att ge ett generellt tillstånd, och det har vi ansett vara att bakvägen upphäva arbetarskyddslagen för minderårig arbetskraft. Det har vi inte ansett oss kunna gå med på. Vi anser som sagt att det inte sker någon olycka, om vi lugnar oss ett tag för att ta upp hela problemet i samband med ordnandet av förhållandena på den gymnasiala skolan. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag. sonaltillgång, utbildningskapacitet, personalutnyttjande etc.,

Herr talman! Vad gäller detta utlåtande har meningarna inom utskottet varit delade, och jag vill utveckla några av de tankegångar som ligger bakom reservationerna till detta utlåtande. Först vill jag gärna säga att vi alla är ense om den inledande beskrivning av hälsooch sjukvårdens läge som ges i statsutskottets utlåtande. Där sägs ju att hälsooch sjukvården i många avseenden expanderat under senare år. Kostnaderna har stigit, antalet sysselsatta har ökat, vårdmetoderna har förändrats och det finns också ambitiösa planer på en fortsatt utbyggnad. Så långt är vi helt ense. Men när det gäller att bedöma nuläget och problemen inom hälsooch sjukvårdsområdet och vilka åtgärder man skall vidta för att komma till rätta med problemen, går meningarna isär. Det finns ändå åtskilliga problem och mycket som kan ge anledning till både oro och kritik. Det i vissa avseenden besvärliga läget har belysts under den nyligen avslutade allmänpolitiska debatten och i några enkla frågor och svar under de gångna veckorna här i kammaren. Såsom framhålles i statsutskottets utlåtande nr 151 är alla ense om att den fortsatta utvecklingen inom hälsooch sjukvården bör planeras så att de totala resurserna kommer till bästa möjliga och önskad användning. Detta är, herr talman, egentligen ett självklart mål. Frågan är emellertid hur vi bättre än hittills skall kunna uppnå detta mål. Planeringsoch rationaliseringsfunktionerna har tidigare varit klart otillräckliga, tillkomsten av SPRI och den nya socialstyrelsen har givit oss möj ligheter att arbeta fram det underlag som behövs för en framsynt och genomtänkt planering. Detta material behöver vi nu som grund för de stora beslut, som under kommande år skall fattas i riksdag, landsting och kommuner. Vad vi behöver är en bearbetning av det material som insamlats genom olika verk och myndigheter. Denna bearbetning och de bedömningar och avvägningar som bör göras måste enligt vår mening ske genom en parlamentarisk utredning om hälsooch sjukvårdens struktur och inriktning. Det är då särskilt två frågor som är av stor vårdpolitisk, principiell och ekonomisk betydelse. Det gäller dels avvägningen mellan öppen vård och olika former av sluten vård, dels huvudmannaskapet för långtidsoch åldringsvården. Dessa frågor rymmer många viktiga planerings-, prioriteringsoch samordningsproblem, vilka lämpligen bör beredas just inom parlamentarisk ram. Det finns, jag är medveten om det, en invändning mot detta resonemang. Man kan säga att vi inte bör ha fler parlamentariska utredningar än nödvändigt och att parlamentariska utredningar inte bör handha frågor som redan skötes av andra organ. Jag har förståelse för den synpunkten. De här berörda frågorna är emellertid inte under utredning i andra organ. Så t.ex. har vårdlagstiftningsutredningen inte hand om just dessa problem. Dessutom är det väl verkens och myndigheternas uppgift att utarbeta underlag för arbetet i parlamentariska utredningar. De avvägningar och bedömningar som bör göras på det statistiska underlaget bör göras just i en parlamentarisk utredning. Meningarna inom statsutskottet har också varit delade på en annan punkt: hur man skall komma till rätta med personalkrisen inom hälsooch sjukvården? Här har vi en av huvudorsakerna till dagens problem. Det utbildas för litet vårdpersonal, och alltför många av de redan utbildade är inte i tjänst. Här behövs dels en serie snabbt insatta och snabbt verkande åtgärder, dels en rad på längre sikt verkande åtgärder. I motionen 299 i andra kammaren lämnas exempel just på sådana åtgärder. även mot dessa har invändningar anförts, i första hand att utbildningskapaciteten inom olika sektorer redan har ökat och att SPRI och andra organ sysslar med dessa planeringsfrågor. Men det räcker inte att i den nuvarande situationen göra hänvisningar till pågående och planerad utbyggnadsoch utredningsverksamhet. Vi har för närvarande alltför många obesatta tjänster på olika vårdområden. Tidigare i dag har ju i denna kammare bla. framhållits att inte mindre än 47 procent av provinsialläkartjänsterna i Norrbotten är vakanta, och för ett par veckor sedan kom ett annat larm från Västerbotten. I en sådan situation måste alla resurser utnyttjas, alla vägar prövas för att klara personalproblemen inom vårdområdena. En parlamentarisk utredning är då en lämplig väg att inventera alla tänkbara uppslag att såväl på kort som på längre sikt komma till rätta med problemen. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Herr Mundebo sade att utskottet är enigt i fråga om beskrivningen av sjukvårdens expansion under de senaste åren och om åtgärderna när det gäller att lösa de problem som finns och som kanske kommer att uppstå. Folkpartiets representanter har fogat två reservationer till utskottets utlåtande. Förslaget om utredning bygger på uppfattningen att man måste lägga stor vikt vid planeringen, samordningen och rationaliseringen inom sjukvården; och låt mig direkt säga att inga som helst delade meningar råder om att vi måste göra en hel del på dessa områden. Men utskottet redovisar vad som är på gång inom många av dessa områden. Jag skall inte trötta kammaren med en uppräkning av det vi redovisar, låt mig bara nämna Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut, som påbörjat sitt arbete innevarande år och som vi väl kan vänta oss mycket av 1 fråga om just dessa problem. Den föreslagna parlamentariska utredningen skulle ju syssla med hälsooch sjukvårdens struktur och inriktning jämte avvägningen mellan den öppna och den slutna sjukvården samt med många andra frågor. Beträffande problemen omkring den öppna och den slutna vården så är ju — som redan har omnämnts här — ett arbete igångsatt redan 1967. Resultatet därav är nu föremål för remissbehandling. Med hänsyn härtill är det väl ganska svårt att redan nu binda sig för hur man skall behandla detta material sedan remissvaren inkommit. Inom utskottsmajoriteten är vi övertygade om att Kungl. Maj:t kommer att föra denna fråga vidare när man har sammanställt remissvaren. Det är då man också kan ta slutlig ställning till hur materialet skall bearbetas. Det finns väl ingenting som säger att det inte kan bli både en och två utredningar som tar hand om just denna problematik, men att i detta läge binda sig för någonting anser vi inte riktigt. Jag tror att alla i kammaren är överens om att det finns problem mellan den öppna och den slutna sjukvården, ett problemkomplex som vi anser måste lösas på något sätt. Vad personalbristen beträffar så behandlades ju frågorna om utbildningen och om inträdesåldern för sjukvårdsbiträdeskurser i ärendet före detta. Även om situationen nu kanske har blivit bättre så finns det ändå pro blem kvar. Utskottsmajoriteten anser emellertid att det är tillräckligt många som sysslar med dessa frågor och som skaffar fram det material som kan ligga till grund för ett beslut i ärendet. Därför avstyrker vi även detta förslag. I likhet med herr Mundebo skall inte heller jag ge mig in på någon som helst diskussion om den s.k. vårdkrisen, som man tidigare tagit upp från folkpartiets sida. Vi är alla medvetna om att problemen inom hälsooch sjukvården inte är lösta och inte heller kommer att lösas inom de närmaste åren. Låt mig bara säga, att sedan 1950 har utgifterna på detta område stigit från 720 miljoner kronor till 6 å 7 miljarder kronor samtidigt som antalet sysselsatta inom hälsooch sjukvården har stigit från 30 000 till 140 000. Jag tycker att det som generaldirektör Bror Rexed sade om sjukoch hälsovården på vårdkonferensen är värt att citera. Han slutade sitt anförande med följande ord: »Den utveckling som skett i fråga om resurserna på sjuk-, hälsooch socialvårdens område under efterkrigsdecennierna är exempellös. Det svenska samhället, med stat och huvudmän i samarbete, har målmedvetet och rationellt satsat på en utbyggnad av hälsooch sjukvården, vilket också sammanfallit med medborgarnas önskningar. Vi står nu inte inför ett krisläge, där vi utan klara riktlinjer skall engagera oss i brandkårsutryckningar.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

Herr talman! Jag skall bara göra ett litet påpekande. Vad statsutskottet skriver på sidan 3 1 det föreliggande utlåtandet angående ett principprogram, som skulle ha framlagts av socialstyrelsen, är inte aildeles korrekt. Det är inte socialstyrelsen som har lagt fram detta principprogram utan en av den tidigare medicinalstyrelsens dåvarande chef den 4 december 1967 tillsatt arbetsgrupp som presenterat en skissartad skrift i denna fråga. Den kallas dock alldeles riktigt ett principprogram. Arbetsgruppen har bestått av ett antal ämbetsmän inom den nuvarande socialstyrelsen och därtill av en rad personer utanför socialstyrelsen. Det skall f.ö. tillsättas ytterligare en arbetsgrupp med — såvitt jag är rätt informerad — speciell inriktning på en mera socialmedicinskt präglad öppenvård till komplettering och fullföljd av den redan nu föreliggande skriften. Jag tycker att detta påpekande har en viss relevans vid bedömningen av detta ärende och har därför velat få det fogat till protokollet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna.
Herr talman! Herr Fagerlund argumenterade för majoritetens uppfattning enligt två huvudlinjer, och jag kan inte helt ansluta mig till någon av dessa. Herr Fagerlund menar att man inte redan nu bör binda sig när det gäller frågan om hälsooch sjukvårdens framtida struktur och inriktning. Men det är ju inte detta fråga gäller, utan vad det gäller är att i en parlamentarisk utredning utarbeta underlag för ett framtida ställningstagande i denna fråga, alltså att åstadkomma det underlag som behövs för beslut i riksdag, landsting och kommuner. Det är verkligen angeläget att detta beslut kan fattas snart. I landstingen där man befinner sig i den konkreta situationen att behöva bygga ut långtidsvården är nämligen frågan om huvudmannaskapet en mycket central fråga i dag. En högst aktuell och mycket central fråga är också avvägningen mellan den öppna vården och olika former av sluten vård. Här behövs verkligen bättre underlag för beslut. Det är alltså inte fråga om att redan i dag binda sig för en bestämd uppfattning, utan det gäller att skaffa fram material som gör det möjligt för oss att fatta beslut. Herr Fagerlund säger också att utredningar i dessa frågor redan pågår. Ja, i olika verk och myndigheter sammanställs material. Ett exempel har nämnts, nämligen den skrift om öppen vård som har utarbetats av en arbetsgrupp inom socialstyrelsen. Men detta belyser just värdet av att det fortsatta utredningsarbetet sker i de former som reservanterna föreslår. Denna skrift har från många håll mött en ganska stark kritik, och det förefaller som om man redan innan remissbehandlingen är slutförd är klart medveten om detta och kommer att påbörja utarbetandet av ännu ett program som rör den öppna vården. De olika myndigheternas uppgift är att utarbeta underlag för de avvägningar och bedömningar som skall göras i parlamentariska utredningar. Något utredningsarbete av det slag som reservanterna förordar pågår alltså inte för närvarande. Materialsamling för ett sådant utredningsarbete pågår. Det gäller nu att ta nästa steg. Till sist en kort kommentar till uttalandet av generaldirektör Rexed. Herr Fagerlund, herr Rexed och jag själv är ense om att en betydande utbyggnad och expansion pågår inom hälsooch sjukvården. Däremot är jag något oroad när en verkschef blir alltför belåten med situationen inom sitt arbetsom råde, i synnerhet när det fortfarande finns så många olösta problem som det trots allt i dag finns inom socialstyrelsens arbetsområde. Det finns fog för en verkschef på detta område att fortfarande vara oroad.

Herr talman! Jag kanske inte sade så mycket om huvudmannafrågorna i mitt första anförande. även om det inte är direkt utsagt i utlåtandet så pågår ju en utredning om vårdlagstiftningen. Den kommer väl att behandla just dessa frågor. Till och med länsutredningen har kommit in på vissa av dessa problem som gäller uppdelningen av huvudmannaskapet för åldringsvården. Därför kan vi väl avvakta även på den punkten. Jag vet inte om generaldirektör Bror Rexed är direkt belåten. Han pekar på en mängd problem och brister som väl alltid kommer att finnas. Men vi skall vara på det klara med att om vi vill lösa problemen måste vi också ge samhället resurser. Jag är inte på något sätt förvånad över att herr Mundebo inte kan ansluta sig till dessa linjer, ty om han hade kunnat göra det hade han väl inte reserverat sig i utskottsutlåtandet.
Herr talman! Bara några ord som gäller frågan om huvudmannaskapet. I detta avsnitt kan jag citera statsutskottets utlåtande, där vi är helt ense. Där slås nämligen fast att huvudmannaskapsfrågan icke ingår i vårdlagstiftningsutredningens arbete. Där sägs nämligen bl.a. följande: »I direktiven för den —— — utredningen —— —, som i fråga om åldringsvården inte har att pröva huvudmannaskapsfrågan, har anförts att riktlinjer för den sociala omsorgen» 0. s. v. Det är alltså klart utsagt att utredningen icke har att pröva huvudmannaskapsfrågan. Det är en upp gift som bör tillkomma den av reservanterna föreslagna utredningen.

Herr talman! Jag har begärt ordet uteslutande för att uttrycka min belåtenhet över det positiva sätt på vilket statsutskottet har behandlat denna min motion. Jag vill samtidigt som jag bockar mig för statsutskottet skicka med en önskan om att 1968 års oljelagringskommitté måtte bli besjälad av samma objektivitet som har kommit till uttryck i förevarande utlåtande från statsutskottet.

Herr talman! Andra lagutskottet har behandlat en rad motioner som syftar till åtgärder för att minska tobakskonsumtionen. Att denna konsumtion i likhet med spritkonsumtionen har stigit mycket oroväckande är ett odiskutabelt faktum. Det är lika säkert att särskilt cigarrettrökningen företer ett klart samband med en rad sjukdomar. Jag har i min motion hävdat att den information som förekommer om cigarrettkonsumtionens risker och vetenskapligt fastslagna skadeverkningar icke är till fyllest. I väl valda ordalag säger utskottet detsamma, men man är inte säker på att de vägar jag och mina medmotionärer angett är de bästa. Jag hade tänkt yrka bifall till min motion utan att i kammaren begära omröstning. Jag skall dock inte göra det utan vill betyga utskottet min uppskattning av en skrivning som nästan snuddar på bifall till motionen. Jag tror inte att man med den pågående forskningen kommer ifrån det rimliga i att den unge cigarrettkonsumenten i klartext bör få veta vad han ger sig in på när han på initialstadiet börjar grundlägga en vana som kan få så ödesdigra verkningar. Jag kommer alltså att rösta för bifall till utskottets hemställan, men vill till protokollet ha fogat dessa ord.

Herr talman! I motionen nr II: 886 har jag yrkat på en utredning av dessa frågor. Jag säger i min motion att ett förbud mot reklam för mentalt och fysiskt skadliga varor såsom tobaksvaror, narkotikapreparat och alkoholhaltiga drycker är motiverat. En utredning i frågan bör skyndsamt tillsättas, framför allt för att klargöra hur den indirekta smygreklamen skall kunna stävjas. Det gäller den indirekta smygreklamen för alla dessa tre grupper av skadliga varor. Utskottet har tillstyrkt en utredning beträffande reklam för tobaksvaror, och det är jag mycket tacksam för. Vi har ju tidigare behandlat motsvarande fråga vad gäller alkoholhaltiga drycker. Bevillningsutskottet har också varit välvilligt och tillstyrkt när det gäller denna sak. Jag vill emellertid konstatera att det ' i andra lagutskottets utlåtande är något som fattas, något som jag inte är riktigt nöjd med. Det gäller smygreklamen för narkotiska preparat, som jag har tagit upp. Utskottet har tillstyrkt utredning för att stävja den direkta och indirekta tobaksreklamen men vill inte utreda frågan om reklamen för narkotiska preparat. Och i den frågan, som jag anser vara allvarligare och kanske ännu mer besvärlig att lösa, har utskottet till min förvåning sin ståndpunkt helt klar utan någon utredning. Utskottet skriver på fyra rader i slutet av utlåtandet: »Den i motionen II: 886 ävenledes berörda frågan om förbud mot indirekt reklam för bruk av narkotiska preparat torde knappast kunna lösas genom lagstiftningsingripande. Åtgärder i det syfte motionären avser får i stället sökas på andra vägar.» — Men några andra vägar anvisas inte. Utskottet har alltså sin ståndpunkt helt klar men anger inte på något sätt vilka utvägar som bör tillgripas för att lösa detta problem. Det är beklagligt att inte också denna fråga har hänskjutits till utredning i detta sammanhang. Jag hoppas verkligen att den utredning som skall syssla med tobaksreklamen även får möjlighet att gå in på frågan om narkotikareklamen, trots utskottets negativa skrivning i det avseendet.

Herr talman! Bakom andra lagutskottets utlåtande nr 48 står ett enhälligt utskott. Ur den synpunkten är det kanske inte nödvändigt att säga så mycket om denna fråga. Utskottet har kommit fram till att de problem som har aktualiserats i de väckta motionerna är av så pass allvarlig art och ingriper så kraftigt på många områden i vårt samhälle att de bör bli föremål för en utredning. Det heter i utlåtandet att hela frågekomplexet beträffande konsumtionen av tobaksvaror bör bli föremål för utredning och att de förslag som aktualiserats i motionerna därvid bör bli föremål för uppmärksamhet. Det är önskvärt att även den fråga som herr Åkerlind tog upp i sitt anförande kan belysas, men utskottet menar att det kanske får ske i något annat samman hang. Jag håller gärna med herr Åkerlind om att frågan är väsentlig och att det är av vikt att på något sätt komma till rätta med problemet. I varje fall har utskottet ställt sig positivt till den föreslagna utredningen. De problem det gäller är inte nya — de har tidigare aktualiserats i både motioner, interpellationer och enkla frågor.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

Herr talman! Den som får en motion i stort sett tillstyrkt bör helst tiga och se glad ut. Det var det första råd jag fick av en erfaren riksdagsman när jag kom in i riksdagen. För att bryta mot denna regel fordras ett visst mod och därtill exceptionella förhållanden. Om herr talmannen och kammarledamöterna ger mig två å tre minuter får jag tillfälle att rikta ett tack till andra lagutskottet för den välvilliga behandling som motionen om åtgärder mot luftföroreningar på grund av blytillsatserna i bensin har fått. För miljövården är det ett stort framsteg om riksdagen an tar andra lagutskottets hemställan. Dess förslag kommer därmed — det är jag förvissad om — i de vidaste kretsar att betecknas som mycket framsynt. Utskottet framhåller att åtgärder mot avgasföroreningarna nu ter sig ytterst angelägna och hemställer hos Kungl. Maj:t om förslag till åtgärder mot luftföroreningar genom utsläpp av blyhaltiga avgaser. Det är alldeles utmärkt att ett enhälligt utskott säger detta. Många forskare har slagit larm. De befarar att blyhalten i städernas luft börjar att närma sig riskabla nivåer. Vi vet inte om det redan finns för mycket bly i den luft vi andas, Men detta är inte en fråga som bara berör folk i våra tätorter. Bly stannar i vägdammet, dammet virvlar upp när bilarna rusar förbi och det lägger sig sedan på jorden längs vägarna. En del av blyet tas upp i växterna via t.ex. grönsaker och sallad. En mindre del av det bly som tillförs oss kommer in i kroppen med födan. Stora och små frågor virvlar förbi på en föredragningslista här i riksdagen. Enhälliga utskottsutlåtanden blir sällan föremål för någon kommentar. När jag trots allt har begärt ordet är det för att markera att det är en mycket väsentlig fråga vi nu behandlar. Många av miljöfrågor intresserade, inte bara forskare och experter, ser något mycket positivt i andra lagutskottets utlåtande, som jag hoppas att en enhällig kammare nu kommer att ställa sig bakom.

Herr talman! »Fluoriderna är giftiga. I en med stöd av giftförordningen upprättad vägledande förteckning över gifter och vådliga ämnen upptas fluor såsom exempel på gift. Till de vattenlösliga fluoriderna hör bl.a. natriumfluorid.» Detta är ett citat ur reciten i utskottsutlåtandet. Fluor är alltså ett gift, och riksdagen har 1962 antagit en lag som bemyndigar Kungl. Maj:t att i vissa fall, under särskilda trygghetsföreskrifter, medgiva tillsättande av fluor till vattenledningsvatten. Lagen har emellertid inte tillämpats i någon större utsträckning, om ens i något fall. Det gäller här en motion av herr Dickson m.fl. som vill upphäva 1962 års lag. Utskottet talar i sitt utlåtande om behandlingen av ärendet 1962 och säger att man då utfärdade lagen, stödd av uttalanden från en praktiskt taget enhällig svensk odontologisk och medicinsk expertis. Expertuttalandena tydde på att de från vissa håll befarade hälsoriskerna måste antagas vara så ringa att de inte borde hindra antagan det av lagen. Vid riksdagens ställningstagande var meningarna ganska delade. Vid det tillfället hade vi — och det har vi fortfarande — medicinskt sakkunniga bland riksdagens ledamöter. Fru Sjövall, som då yttrade sig här i kammaren, påvisade att den medicinska sakkunskapen ingalunda var enig och pekade själv på vissa vådor, som hon ansåg kunna vara förknippade med ett införande av möjlighet till fluoridering av dricksvatten. Jag har bara velat erinra om detta och om röstsiffrorna förra gången, som var 177 ja och 71 nej, medan 15 ledamöter avstod, inte på grund av kvittning utan därför att de var osäkra i frågan. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen vid andra lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Med hänsyn till den sena timmen och de långa diskussioner som vi haft under två dagar skall jag inte dra upp någon lång och uppslitande fluordebatt. Jag har en känsla av att båda sidor är ganska låsta i denna fråga och skall därför bara helt kort anföra några synpunkter på den. Man kan finna att det fortfarande råder delade meningar om nyttiga och eventuella skadliga effekter av fluoridering av dricksvatten. Man kan också konstatera — det gör utskottet självt i sin skrivning — att både de positiva och de negativa effekterna är mycket små, men de finns i alla fall där. På sidan 2 i sitt utlåtande yttrar utskottet: »De flesta vetenskapsmän, som studerat fluorens inverkan på tänderna, anser sig ha konstaterat att en högre fluorhalt än normalt i dricksvatten medför en betydande kariesreduktion.» Vi skall observera att det står »de flesta vetenskapsmän» och inte »alla». Det finns ju många som har en annan uppfattning. Vi skall vidare observera att det står »anser sig ha konstaterat». Skrivningen är följaktligen ganska svag, och de positiva effekterna har inte varit särskilt överväldigande. Sedan skriver utskottet: »Samtidigt har man funnit att fluorhalten i vattnet kan framkalla dental fluoros, dvs. en permanent missfärgning eller fläckning av tänderna i form av vita eller bruna emaljfläckar.» Och här är vetenskapsmännen verkligen eniga. Det har nämligen kunnat konstateras att sådana fläckar på tänderna uppträder, och det visar sig också att dessa tänder blir skörare än tänder som inte utsatts för sådan inverkan. Det råder således uppenbart delade meningar. Jag skulle vilja ställa spörsmålet: Hur många människor är det som inte vill ha eller som inte behöver ha fluor över huvud taget? De är säkert ganska många — alla gamla t.ex., som har nått den ålder när fluoren inte har någon inverkan längre. Då kan man också fråga sig om vi skall tvinga alla dessa att dricka fluorvatten. Skall vi, bara för att ge främst barnen en liten chans att få bättre tänder, blanda in den mycket giftiga natriumfluoriden i allt vatten, även i det som vi tvättar oss själva i, det som vi tvättar våra kläder i, det som vi tvättar bilarna i och det som vi vattnar gräsmattorna med? Är inte detta ett oerhört slöseri och dessutom en ovanligt drastisk åtgärd, när samma effekt kan uppnås med en annan fluorbehandling, varvid giftet inte behöver sväljas ner; detta i synnerhet när forskarna fortfarande är oeniga om de eventuellt skadliga biverkningar som detta kan medföra? Men till slut, herr talman, är detta för mig inte en medicinsk fråga utan faktiskt en principfråga — mitt huvudmotiv är att man inte skall tvångsmedicinera människor som inte önskar och inte behöver detta. Det är orsaken till att jag har fogat en reservation vid utskottsutlåtandet, och jag ber att få yrka bifall till den.

Herr talman! Det var inte meningen att jag skulle tala på utskottets vägnar i detta ärende, men den som fått uppgiften har blivit förhindrad, och jag ber då att få säga några ord med anledning av reservanten herr Ringabys och herr Tobés anföranden. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar i denna fråga, vilket också kom till uttryck vid debatten 1962. Då debatterades argumenten för och emot fluoridering av = vattenledningsvatten ingående, men en ganska stor majoritet av riksdagen godtog den lagstiftning på området som sedan populärt har blivit kallad fluorlagen. Jag utgår från att det inte är meningen att i dag dra upp någon stor principdebatt i ärendet. Vad som har intresse är väl egentligen att konstatera om någonting hänt sedan beslutet fattades 1962, något som kan ge riksdagen anledning att ändra beslutet.

Man anser sig nu ha konstaterat att så icke är fallet.

Man använder benämningen »tvångsmedicinering», ett uttryck som ger vissa obehagliga associationer. I socialstyrelsens utlåtande framhålles att tillsättandet av små mängder fluor i vattnet kan anses vara ett sätt att återge vattnet dess naturliga egenskaper.

Fluor är ett mineral som förekommer ganska allmänt i vatten, i bergarter, i jord, i växter och djur.

Man nämner också som exempel Billesholm som har inte mindre än fem gånger så stor fluorhalt i vattnet som de nyss nämnda städerna. Såvitt jag vet här herr Tobé och övriga uppsalabor inte tagit någon skada av den fluorhalt som de tillgodogjort sig genom vattnet. Inte heller är det mig veterligt påvisat att vare sig Eskilstuna eller Bil lesholm har lidit någon skada av fluorhalten eller att denna, som påstås i motionen, skulle ha påverkat växtoch djurliv. Av socialstyrelsens remissuttalande framgår i varje fall inte att det finns något som helst belägg för ett sådant antagande. Professor Yngve Ericsson konstaterar i sitt yttrande att »naturligt förekommande och med konst tillsatt fluor har precis samma kemiska egenskaper och fysiologiska effekt», vilket bör uppmärksammas. Herr talman! Med det anförda rekommenderar jag kammaren att stå fast vid det beslut som fattades 1962. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på motionen.

Herr talman! Utskottets ärade talesman sade att ingenting nytt har inträffat sedan denna lag antogs. Det har emellertid faktiskt inträffat en del. Jag hoppas att samtliga ledamöter här i kammaren har tagit del av den skrift som skickades ut för ett par dagar sedan. Den heter »Fluoren i vår värld» och återger ett radiosamtal den 23 september i år mellan fil. dr Nils Dahlbeck och professor Anna Elisabet Obel vid statens veterinärmedicinska anstalt. Av skriften framgår att kalvar från en besättning hade haft stora utvecklingssvårigheter. De ville inte växa, de var magra och i dålig kondition. Vid obduktionen av kalvarna visade det sig att de hade tandförändringar som är typiska för skador orsakade av fluor; det fanns rikligt med emaljdefekter och fläckar. Några fall av fluorförgiftning hade vi aldrig tidigare sett här i landet, förklarade professor Obel. Någonting nytt hade alltså inträffat, och det föranledde professor Obel att börja forska i dessa ting. Senare har fluorskador kunnat påvisas hos flera husdjur. Det beror på att det finns fluor i mineralfodret som många husdjur får äta. Då in träffar det egendomliga att när en gård skaffar sig vatten från en djupbrunn som har fluorhaltigt vatten så blir det en alltför hög fluorhalt tillsammans med den mängd som finns i mineralfodret. Detta är tillräckligt för att allvarliga skador skall uppträda hos dessa djur. Det tycker jag säger oss att detta är en mycket allvarlig sak. Utskottets talesman säger att varken invånarna i Uppsala eller i Eskilstuna har lidit någon skada av att det finns naturlig fluor i vattnet. Nej, någon skada har de inte lidit, och det skulle ju vara väldigt illa om fluoren skulle vara så farlig. Skador uppstår dock vid en överdosering. Det behövs faktiskt inte mer än 1 å 2 ppm, alltså delar per miljon, för att dessa fläckar på tänderna skall uppstå, men det är ju inte skador som folk egentligen lider av. Såsom professor Obel säger är dessa skador dock uttryck för en cellskada på organismen, och man kan inte bortse från möjligheterna av att den kan leda till andra skadliga effekter hos människan.

Herr talman!

Några sådana skador har inte konstaterats, såvitt jag vet. Socialstyrelsen säger att skadeverkningar uppkommer först vid så kraftig koncentration som 20 mg per liter vatten. När man blandar fluor i vattenledningsvattnet för att få den karieshämmande effekt som man vill uppnå, är det ju fråga om en så blygsam mängd som 1,0 mg per liter. Jag kan helt naturligt inte på utskottets vägnar åberopa diverse skrifter — vi har fått många sådana — men jag kan åberopa de myndigheter som ex officio avgivit yttrande till utskottet. Det var närmast socialstyrelsens yttrande jag använde. Jag kan också — det framgår av handlingarna — hänvisa till vad Läkaresällskapet och Tandläkaresällskapet anfört. Även dessa institutioner, som tillfrågats, har avstyrkt motionen.
Herr talman! Jag har försökt bilda mig en uppfattning i frågan huruvida fluor är nyttigt eller skadligt för människor, och jag skall oförbehållsamt erkänna att jag har misslyckats. Jag begriper inte ett spår av detta. I förste vice talmannens och fru Sjövalls frånvaro undrar jag om det egentligen är någon i denna kammare som vill åta sig att med någon säkerhet vaska fram sanningen från den uppsjö av vittnen med dokumenterad sakkunskap som uttalat sig för och emot fluor. Men jag tror att vi kan känna oss ganska trygga ändå. Jag tror inte att vi behöver eller bör bedöma denna fråga ur medicinsk synpunkt. Vi kan lämna den saken därhän. Enligt min uppfattning är detta en etisk — möjligen juridisk — fråga, en fråga om den personliga integriteten men inte om medicin. Vi kan lämna därhän huruvida fluor är skadligt eller nyttigt; det finns — det är dokumenterat — ett mycket stort antal människor i landet som är oroliga och tveksamma och som inte vill få sig tillförd denna tillsats. De må ha rätt eller fel ur medicinsk synpunkt — det gör mig i detta sammanhang detsamma. Jag anser nämligen att den fara vi försöker undvika, den åkomma som vi försöker skaffa en profylax mot — tandrötan — inte är en folkfara av den storleksordningen att den motiverar tvångsåtgärder. Den är inte jämförbar med t.ex. smittkopporna, mot vilka vi har tvångsvaccinering. Det finns människor i landet — de är inte så många — som principiellt och praktiskt-personligt är oro liga för och tycker illa om smittkoppsvaccinering. Jag skulle inte, om tillfälle därtill gavs, rösta emot den formen av profylax, eftersom vi där har att göra med en sjukdom som, om den kommer loss, utgör ett hot mot hela samhället. Tandröta är inte ett sådant hot. Det är otäckt att ha hål i tänderna, men så farligt är det inte.

Herr talman! Med denna motivering, alltså en strikt etisk motivering, som kan vara riktig eller felaktig ur medicinsk synpunkt, vill jag instämma i yrkandet om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag ber att till alla delar få instämma i vad herr Carlshamre nyss sade från denna talarstol. Jag är inte särskilt vidskeplig, och jag skulle väl till nöds kunna hålla på och dricka detta vatten utan att få något större antal sömnlösa nätter för det, men, som herr Carlshamre påpekade, inte alla människor är beskaffade på det sättet. På många håll hyser man en djup oro över att man genom myndigheternas försorg skall tvingas att förtära något som man inte vill ha. Det är mest denna etiska sida av saken som jag fäst mig vid, och jag instämmer helt i vad herr Carlshamre sade om det. Det är med mig som med herr Carlshamre, att det medicinska begriper jag inte. Jag har läst mängder av uttalanden om detta. En del säger att fluor medför skador och andra att det inte gör det. Jag tycker att de positiva vittnesmålen bör väga något litet tyngre än de negativa. Därför kommer jag att rösta för reservationen. Jag vill härutöver bara nämna vad en tandläkare som jag har stort förtroende för, sade till mig när vi diskuterade den här saken. Han sade: »Jag vet inte heller säkert vad som är sanning. Jag vet att fluor kan hjälpa mot karies, men jag begriper inte varför man inte skulle kunna använda det som påpenslingsmedel eller som munsköljningsmedel. Jag skall ge dig en flaska med en vätska som du skall ta i munnen under en minut en gång i veckan, men svälj inte ner någonting. Kom ihåg, att fluor är ett gift.» Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Eftersom jag sysslade med denna fråga rätt ingående i andra lagutskottet, när vi antog fluorlagen år 1962, vill jag inte att debatten skall sluta utan en som jag tycker viktig nyansering genom erinran om att lagen ju inte är en tvångslag som gäller alla. Den är ju konstruerad så att kommunerna hos Kungl. Maj:t kan begära tillstånd att fluorisera vattnet. Lagen är därmed rätt begränsad till sin räckvidd. Det betyder i alla fall rätt mycket att den kommunala representationen har obegränsat inflytande i denna fråga. Fullmäktige måste först enas om att göra en framställning till Kungl. Maj:t. Frågan skall alltså sedan behandlas i högre instans, numer f. ö. inte av Kungl. Maj:t utan av socialstyrelsen. Jag föreställer mig att ärenden av denna beskaffenhet anses vara av sådan vikt och betydelse att det förtroendemannainslag, som numera finns i socialstyrelsen, inkallas vid behandling av sådana ärenden för att delta i besluten, som alltså fattas av socialstyrelsen i hela dess sammansättning. Det är alltså inte fråga om någon tvångsmedicinering över hela fältet, av alla medborgare, utan en sådan åtgärds genomförande är beroende av framställning härom från respektive kommun och positivt beslut av socialstyrelsen.
Herr talman! Det är rätt som herr Carlshamre säger, nämligen att det är mycket svårt att fatta ståndpunkt i detta ärende. Jag har haft precis samma känsla, samma svårighet både 1962 och i år.

Jag förmodar att de människor som bor i Uppsala, Eskilstuna och på andra orter som har fluor i vattnet inte heller har något val. För de människor som bor på dessa orter eller besöker dem blir det ett tvång att använda det fluorhaltiga vatten som kommunen tillhandahåller. Jag upprepar att man måste pröva skäl för och emot, och naturligtvis påverkas man något av de uttalanden som t.ex. socialstyrelsen gjort och som är entydiga. Vad beträffar det som herr Dickson sade om den vätska som han fick av tandläkaren med rekommendation att skölja munnen med men också se till att han inte svalde ner vill jag säga, att den rekommendationen är helt naturlig. Den fluorlösning som används vid munsköljning har nämligen en mycket högre fluorkoncentration än koncentrationen i fluoriderat dricksvatten. Munsköljning och pensling är en metod som man använder i skolorna, där man ju har kunnat påvisa en nedgång av kariesfre kvensen hos skolbarnen. Metoden har bara den olägenheten att den är personalkrävande och besvärlig. Den största nackdelen är dessutom den att munsköljningen eller penslingen av tänder upphör när eleverna lämnar skolan. Metoden är så pass besvärlig att det torde vara ytterst få som fortsätter i hemmen. Då upphör naturligtvis också den karieshämmande verkan.

Herr talman! Låt mig endast säga några få ord. Det är glädjande att motionären vitsordar att vi i utskottet har uppfattat honom rätt, och jag kan instämma i att vårt uttalande bör uppfattas som en rekommendation till skolöverstyrelsen och Kungl. Maj:t att vidta ändring i den riktning som motionären har föreslagit. Jag begärde ordet därför att herr Arvidson sade att han inte kunde förstå varför § 1 i skollagen fått en sådan formulering. Man blir något förbryllad när man läser de många olika propositioner som har avgivits i skolfrågorna och där principerna har fastslagits. Det finns faktiskt propositioner, och även utlåtande från särskilda utskottet, vilka har den formulering som nu finns intagen i skollagen. Jag har i dag i biblioteket lyckats finna ett utlåtande från särskilda utskottet, där herr Arvidson på sin tid var med.

Nu säger skolöverstyrelsen i sitt yttrande att sedan man reformerat det gymnasiala stadiet och då det i anledning härav blir fråga om att ändra en rad följdförfattningar är det lämpligt att göra en Översyn jämväl av denna paragraf.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

Herr talman! Vid andra lagutskottets utlåtande nr 58, som vi nu behandlar och som är ett besvarande av motion II: 185, har jag fogat en reservation, som innebär ett bifall till motionsyrkandet. I motionen av fru Renström-Ingenäs och mig pekar vi på det förhållandet att vid vissa akuta sjukdomsfall, där man söker läkare i öppen vård, vederbörande patient inte kommer i åtnjutande av läkemedelsrabattering. Riksdagen har genomfört en utomordentligt viktig reform då det gäller läkemedelsrabatteringen. Reformen innebär i huvudsak att ingen skall behöva betala mer än 15 kronor vid inköp av läkemedel på apotek efter recept utfärdat av läkare. Detta är ju gott och väl. De problem som tas upp i motionen gäller fall av så brådskande akuta sjukdomstillstånd att det inte finns tid eller möjlighet att hinna få läkarrecept och kunna köpa ut läkemedel på apotek för att därefter av läkare få den kanske livsräddande injektionen. Vi anser att detta är en inkonsekvens, ty i de fall där det inte är så bråttom och sjukdomstillståndet således inte är så direkt livshotande kommer vederbörande i åtnjutande av läkemedelsrabattering. Den lösning av problemet som föreslås i motionen innebär en sådan ändring av 2 kap. 2 § lagen om allmän försäkring att kostnad för läkemedel som vid akuta sjukdomsfall tillhandahålles av läkare inräknas i utgifterna för läkarvården. Enligt vår uppfattning skulle det vara enklare att lösa problemet den vägen än över läkemedelsrabatteringen.

Utskottet stöder sig i sitt avslagsyrkande på detta resonemang. Jag har emellertid, herr talman, nu som så många gånger förr svårt att acceptera att den lilla gruppens problem inte röner samma intresse som stora gruppers problem — grupper som kan göra sig gällande på ett bättre sätt. Om det föreligger en inkonsekvens eller finns en lucka i vårt trygghetssystem bör vi väl försöka rätta till saken även om den drabbade gruppen inte är särskilt stor. Visst skall vi sträva efter förenklingar på alla områden — alltså även då det gäller sjukförsäkringen — men denna strävan får inte behärska oss så till den milda grad att den enskilda människan kommer i kläm. Det är dock för människornas skull som vi skapar trygghetsreformer. Med detta yrkar jag bifall till den reservation som jag fogat till andra lagutskottets utlåtande nr 58.
Herr talman! Jag kan förstå att motionärerna tycker att andra lagutskottets majoritet har varit kallsinnig vid bedömningen av motionen. Motionärerna yrkar att i utgifterna för läkarvård i samband med akut sjukdom även skall inräknas kostnaden för medicin som läkaren har med sig och använder vid sjukbesöket.

Ett bifall till motionen skulle innebära att den medicin som tilldelas patienten vid läkarens sjukbesök eller vid patientens besök på en läkarmottagning skulle rabatteras efter andra principer än den medicin som inköps på apotek. Det förhållandet att två skilda principer i så fall skulle komma att tillämpas är anledningen till utskottets avslagsyrkande. Utskottet stöder sig på remissyttrandena från socialstyrelsen och riksförsäkringsverket. Utöver vad som anföres i utskottets utlåtande skulle jag till motionärernas tröst vilja säga att jag personligen har den uppfattningen att detta spörsmål torde återkomma i samband med att landstingen bygger ut sin hemsjukvård, en sak som har debatterats i anslutning till ett annat ärende i dag. Vi vet att både socialstyrelsen och landstingen sysslar med utbyggandet av hemsjukvården för att avlasta sjukhusvården, och jag skulle tro att sjukvårdshuvudmännen i det sammanhanget måste ta upp den här aktuella frågan om de finner att den har sådan storleksordning att det är nödvändigt. Jag kan tillägga att det i glesbygderna — där man har långt till apoteken — kan vara en lämplig och betydelsefull serviceåtgärd att de sjuka får medicin i samband med läkarens besök; givetvis under förutsättning att läkaren vet vilken sjukdom det gäller och vilken medicin han skall föra med sig.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

Herr talman! Eftersom jag inte tidigare har haft någon skuld till att debatten de här dagarna blivit så långrandig, hoppas jag att herr talmanen med tålamod fördrager att jag nu yttrar mig i detta ärende. Jag hade själv tänkt väcka en motion i frågan, men då jag fann att fru Svensson skulle göra det förenade jag mig med henne.

Jag har ingående kännedom om detta problem genom ett fall som inträffat i Kumla. En kvinna hade efter en vanlig vitamininjektion hastigt insjuknat en lördag förmiddag och på ett par timmar fått stark svullnad och hög feber. Distriktssköterskan, som tillkallades, tyckte att fallet var så oroande att hon omedelbart ringde efter läkare. Då han kom, var patientens temperatur redan över 40 grader, och då patienten på läkarens inrådan försökte stiga ur sängen, svimmade hon och föll till golvet. Läkaren gav en injektion, och se dan skrev han ut recept på ytterligare medicin. Men detta hände som sagt på en lördag, och närmaste apotek med jourtjänst var beläget i Hallsberg. Patienten var ensamboende och grannarna hade rest bort över veckohelgen. Att leja en taxi, som for till Hallsberg för att hämta medicinen, skulle bli ganska dyrbart. Läkaren förklarade att han, eftersom han genom distriktssköterskan hade fått en god uppfattning om fallet i förväg och kunnat förutse vilken medicin som borde vara lämplig, hade tagit sådan medicin med sig, men han talade om att för medicin som läkare skrev ut i ett fall som detta fanns det ingen rätt till återbäring från försäkringskassan. Då en sådan här sak drabbar folk, som bor i glesbygder, kan man mycket väl förstå vilket besvär det åsamkar dem som kanske måste fara både en och flera mil till ett apotek för att hämta medicin, vilket egentligen borde vara onödigt. Och en ensamboende får ju alltid svårigheter, även om vederbörande inte bor i en glesbygd. Riksförsäkringsverket anför att recept av den typ som jag här talat om är sällsynta och stöder sig därvid på en låg siffra från en allmän försäkringskassa. Herr talman, jag tvivlar på att dessa siffror ger en riktig bild av förhållandena. I det fall som jag känner till blev inte något recept inlämnat till försäkringskassan — läkaren hade ju förklarat att det inte fanns någon rätt till återbäring. Inga anspråk restes sålunda på försäkringskassan. Jag tror att de allra flesta patienter efter ett sådant besked av doktorn handlar på samma sätt. Då kommer icke heller deras fall till kassans kännedom och förs inte in i någon statistik. Därför är det ganska många människor som inte får den läkemedelsrabatt som de sakligt sett vore berättigade till. Jag instämmer med fru Svensson, att även minoriteter bör ha samma rätt till försäkringsstöd som folk i allmänhet åtnjuter. Jag rekommenderar kvarvarande kolleger i kammaren att följa frågan, och om inte det sker som utskottets talesman nämnde, d.v.s. att problemet löses på annat sätt, hoppas jag att ni skall ta upp ärendet här igen; det är det väl värt. Eftersom så få ledamöter har lyssnat till vad som här sagts och eftersom de som inte är närvarande väl bara läst vad utskottet har skrivit, vågar jag knappast tro att vi motionärer skall ha någon framgång när frågan är uppe till behandling första gången. Men jag hoppas som sagt att den kommer tillbaka.

Herr talman! Andra lagutskottet har också haft att ta ställning till två motionspar från centerpartihåll som gäller änkepensionen inom den allmänna försäkringen. Motionärerna hävdar att det inte är tillfredsställande ur rättvisesynpunkt att enligt gällande bestämmelser åtskillnad görs mellan dem som blev änkor före respektive efter den 1 juli 1960. I det ena motionsparet begärs en översyn av reglerna för att avhjälpa denna brist och i det andra en utredning i syfte att avskaffa inkomstprövningen. Herr talman! Detta är förvisso ingen ny fråga. Den emanerar från år 1960 då riksdagen fattade ett beslut som otvivelaktigt var orättfärdigt. De regler som då antogs innebar bland annat — som alla vet — att inkomstprövningen slopades för dem som hade blivit änkor efter den 30 juni 1960, medan inkomstprövningen skulle bestå för övriga änkor. Inkomstprövningen innebär att pensionsförmånen minskas med en tredjedel av änkans inkomst i den mån hennes inkomster överstiger 1700 kronor om året. Under åren 1960, 1961, 1963, 1964 och 1965 har frågan tagits upp i motioner. År 1964 begärde några högerledamöter, däribland jag, en översyn av reglerna om änkepensionen inom folkpensioneringen. Vi ansåg att även en utredning borde göras om kostnaderna för att fullständigt avskaffa inkomstprövningen. Andra lagutskottet uttalade år 1964 att de problem som vi hade aktualiserat syntes falla inom ramen för vad pensionsförsäkringskommittén hade «att utreda. Utskottet ansåg därför att mo tionerna borde överlämnas till kommittén, och riksdagen följde denna rekommendation. De upprepade framstötarna i saken vittnar om att vi är många som inte är till freds med att en mer eller mindre godtycklig gränsdragning «gjorts bland en grupp medborgare, så att änkepensionen har blivit generöst tilltagen för den ena delen och motsatsen för den andra. Pensionsförsäkringskommittén, som tillsattes i slutet av 1962 och som förvisso har att söka lösa många stora och komplicerade frågor, avlämnade sitt andra betänkande i maj detta år. Kommittén föreslår viss ändring i de aktuella inkomstprövningsreglerna, innebärande att det avdragsfria beloppet höjs från 1700 till 2 000 kronor. Utskottet säger nu: »Några överväganden rörande den grundläggande frågan om inkomstprövningens bibehållande har inte redovisats. Däremot anför kommittén — som den 20 oktober 1967 fick tilläggsdirektiv att utreda frågor rörande jämställande av män och kvinnor inom den allmänna pensioneringen — att den ännu inte tagit ställning till vissa frågor av familjepensionskaraktär, som har nära samband med det under fjolåret erhållna uppdraget. Utskottet utgår från att de i motionerna berörda frågorna kommer att prövas av kommittén i detta sammanhang.

Med rätta kan man fråga sig, hur många år det kan ta innan ett eventuellt förslag beträffande dessa änkor är att vänta. Och om kommittén till äventyrs skulle finna det berättigat att undanröja de orättvisor som jag talat om, kan man fråga sig hur många änkor av den ifrågavarande kategorin som vid den tidpunkten egentligen kommer att finnas kvar. Men det är klart att ju längre man väntar, desto billigare blir det hela för staten. Den tabell som presenteras i pensionsförsäkringskommitténs i maj avgivna betänkande visar att det under budgetåret 1960 67 är beräknade. Dessa siffror visar att antalet för budgetåret 1968/69 sjunkit till 26 300 — en minskning från föregående budgetår med 3300. åren därefter blir minskningen 3100, 2600, 2300 o.s.v. Budgetåret 1978/79 skulle man efter denna gradvis skeende minskning vara nere i 8100 övergångsfall. Inte minst mot bakgrunden av den snabba minskningen av den här aktuella gruppen är jag, herr talman, inte till freds med att frågan förhalas. Därför har jag i min reservation sagt att den rättvisefråga, som behandlas i motionerna och som gäller en begränsad grupp pensionärer under begränsad tid, bör lösas medan frågan är aktuell, alltså innan alla eller de flesta av dessa pensionärer uppnår ordinarie pensionsålder. Jag anser att problemet bör med förtur utredas av pensionsförsäkringskommittén och menar att om så sker förslag om avveckling av inkomstprövningen av änkepensionerna i övergångsfallen bör kunna föreläggas 1970 års riksdag. Vi är väl alla i riksdagen besjälade av ambitionen att stifta lagar, inte minst på socialförsäkringens område, som ger trygghet och så långt som möjligt åstadkommer rättvisa, även om man naturligtvis aldrig kan uppnå någon millimeterrättvisa. Här har, som jag tidigare sagt, en liten och med åren alltmer minskande grupp människor kommit att missgynnas. Jag tycker att vi borde hjälpas åt att snarast möjligt rätta till det missförhållandet. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag ber att få uttrycka min stora tillfredsställelse över att fröken Wetterström har blivit så förtjust i min motion, men efter de upplysningar jag skaffat mig kan jag inte yrka bifall till reservationen, eftersom det vore ungefär detsamma som att slå in öppna dörrar. Den konsten har jag inte lärt mig, och här i riksdagen brukar man inte heller förfara på det sättet.

Jag förmodar att en av ledamöterna i kommittén kommer att redogöra för detta, och jag skall därför inte så mycket uppehålla mig vid det. Fröken Wetterström och jag är eniga om att det finns kanske inte en lång rad men dock orättvisor inom socialförsäkringssystemet. Det kan man inte komma ifrån, och det vore också märkvärdigt om det inte fanns orättvisor. Vi kan peka på sammankopplingen av sjukförsäkring och tilläggspensionering. Vi kan peka på de egna företagarna och de orättvisor som drabbar låginkomsttagarna, och vi kan peka på orättvisorna med korttidsanställda och den allmänna pensionsförsäkringen. upplevs givetvis av alla berörda som orättvis. En del anser att reglerna är djupt orättfärdiga. Det är klart att det under alla förhållanden kommer att bli en tröskel, om man skall skilja på dem som blivit änkor före och efter juli 1960, men vad det här gäller är sådant som inte kan försvaras av någon. Det finns 28000 änkepensioner i de s.k. övergångsfallen, och av dessa pensioner är nästan hälften nedsatta på grund av inkomstprövningen. Någon sådan nedsättning drabbar inte, såsom fröken Wetterström också framhöll, de änkor vilkas män avlidit efter den 30 juni 1960. Att förhållandet behöver rättas till, därom är alla ense, och frågan är bara hur fort det kan ske. Vi har från vårt håll motionerat i saken, men det enda nya i de uppgifter som lämnats i år är att det avdragsfria inkomstbeloppet skall höjas från 1700 till 2000 kronor. Det är ändå en liten förbättring. Pensionsförsäkringskommittén = har inte tagit ställning till problemet i samband med sitt uppdrag angående familjepensioneringen, men såsom jag sade tidigare har kommittén nu fått tillläggsdirektiv. Vid utskottsbehandlingen har också framgått att utredningen kommer att behandla saken, och det är vissheten därom som varit avgörande för mig. Efter att ha erhållit sådana informationer som jag gjort måste en motionär, som inte vill riskera att slå in öppna dörrar, tro på vad som sägs. Och om kommittén alltså kommer att med det snaraste gripa sig an frågan, förfaller fröken Wetterströms reservation, som hon för övrigt är ensam om. Inte ens partikamraten på andra sidan bordet instämde utan utskottet var i övrigt enigt. Det måste ha varit en olycksfågel som viskat något i fröken Wetterströms öra, något som varken den andre högermannen eller vi andra i utskottet fick ta del av.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

Herr talman! Visst är jag i utskottet ensam som en pelikan i öknen i denna fråga. Men det rubbar mig inte ett uns i min uppfattning; jag står för den uppfattningen, även om jag skulle råka bli ensam vid den rösträkning som jag ämnar begära vid voteringen. Visst kommer kommittén att behandla denna fråga.

I den frågan har ju, herr Gomér, riksdagen ännu inte fattat något beslut.

Vid den tidpunkten kan dessa änkors antal på grund av olika omständigheter ha reducerats i så hög grad att det, som jag bedömer det, då är för sent för riksdagen att vidta rättelse.

Herr talman! Eftersom jag förmodligen är den som flest gånger har besvärat kammaren i detta ärende och därvid vid vissa tillfällen tagit ganska lång tid i anspråk kan det ju tänkas att kammarens ledamöter tycker att jag i dag skulle kunna nöja mig med att instämma med fröken Wetterström. Det kan jag visserligen göra, men i ingen av de motioner som är redovisade har man tagit upp problemen för de änkor som icke ens har möjlighet att få sin sak prövad. Det är främst detta problem som jag har velat göra kammaren uppmärksam på under de gångna åren. Jag vet mycket väl att andra lagutskottet då frågan sist behandlades avstyrkte min motion samtidigt som motionen om slopande av inkomstprövningen skickades över till pensionsförsäkringskommittén. Men viktigare än att inkomstprövningen slopas för de grupper som redan har möjlighet att få sin pensionsfråga löst är att de grupper som icke har möjlighet att få sin sak prövad får komma med. Dessa människor gagnas ju inte av vad utredningen redan har föreslagit, nämligen en uppräkning av det avdragsfria beloppet. De har ju ingen möjlighet att få tillgodoräkna sig denna förmån. Jag skall inte ta många minuter mer av kammarens tid i anspråk. Jag vill inskränka mig till att yrka bifall till reservationen. Men jag hoppas — eftersom vi har utredningsrepresentanter i kammaren — att vi kan få veta huruvida ” de sysslar med den detalj som ligger mig varmast om hjärtat. När det gäller avskaffandet av inkomstprövningen är situationen nu en annan än när jag började motionera i denna fråga. Det viktiga för mig och kanske för många av kammarens ledamöter är att innan vi röstar få veta om dessa frågor verkligen ligger i stöpsleven i dag eller om vi måste vänta i många år.

Herr talman, ärade kammarledamöter! Känner vi inte ibland en vanmakt och en bundenhet i de band vi har bundit åt oss själva? Det finns få ting som är mer utsiktslösa än att yrka på någon åtgärd i en fråga som är under utredning. Herr Gomér talade om att slå in öppna dörrar — en konst som han inte har lärt sig. Men, herr Gomér, här är ingen öppen dörr — möjligen en dörr som står en aning på glänt och dörrspringan vidgas mycket långsamt. För mig är detta i stor utsträckning en fråga om tid. Jag tror att de flesta av oss är överens om att det var ett dåligt och orättvist beslut som fattades 1960. Att vi inte gör någonting åt det beror på att frågan är på väg, att den är under utredning. Men jag kan inte hjälpa, herr talman, att jag tycker att det vilar ett drag av cynism — jag understryker av omedveten cynism — i detta att liksom vänta ut en naturlig lösning av en fråga, som på det här sättet är tidsbestämd. Väntar vi tillräckligt länge, löser sig frågan själv, ty de människor det gäller kommer då att allihop ha passerat gränsen 67 år, och problemet finns inte kvar. Det förhåller sig så som fröken Wetterström sade att ju längre vi väntar, desto billigare blir det. Väntar vi tillräckligt länge, kostar det ingenting. Det enda som fröken Wetterström har begärt i sin reservation är att den utredning som redan har frågan sig tillsänd skall få en stillsam anmodan från riksdagen att behandla den med förtur, så att vi får ett förslag på riksdagens bord och därmed kan ta ställning till problemet, innan det löst sig självt på det sättet att alla av frågan berörda har hunnit passera den gräns som är uppsatt. Det vore inte särskilt anmärkningsvärt, tycker jag, om vi en enda gång höjde oss över tekniken att invänta pågående utredningar och bad om en något raskare behandling av en fråga, som jag tror att vi allesammans innerst inne tycker att vi borde få ur världen.

Herr talman! Eftersom jag tillhör pensionsförsäkringskommittén vill jag säga ett par ord. För herr Carlshamre vill jag påpeka att det visst inte råder någon cynism hos kommitténs ledamöter när det gäller denna fråga. Kommittén fick först denna motion om prövning av frågan om änkepensionerna sig tillsänd. Därefter fick vi tilläggsdirektiv. Dessa två ting har visst samband. Fröken Wetterström säger att det var ett orättfärdigt beslut som fattades 1960, och jag kan hålla med om det. Den gången fanns emellertid en reservation från centerpartiets ledamöter till andra lagutskottets utlåtande. Jag vet inte om fröken Wetterström då röstade för bifall till den centerpartireservationen eller inte. I oktober i år har pensionsförsäkringskommittén sammanträtt under tre dagar och diskuterat dessa frågor. Kommittén är beredd att arbeta ganska snabbt. Enligt ordföranden skulle allt utredningsarbete vara färdigt inom tre år, naturligtvis under förutsättning att andra lagutskottet inte översände alltför många frågor.

Herr talman! Jag skall be att få göra några korta kommentarer till det nu föreliggande utskottsutlåtandet. Frågan om de s.k. allmänningsskogarna är något som i första hand berör Norrland och Dalarna. När allmänningsskogarna på sin tid tillkom i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var ju målsättningen den, att de skulle kunna få utnyttjas av dem som var boende på orten. Under många år uppnådde man också det målet: allmänningsskogarna kunde utnyttjas för allmänna ändamål och till ortsbefolkningens bästa.

Och om beslutanderätten lägges i händerna på juridiska eller enskilda personer bosatta på andra orter än dem där skogarna finns och kan bli till nytta, så inger det givetvis vissa betänkligheter. län har med några exempel pekat på varthän det kan komma att leda.

Man hävdar från olika håll att skogspolitiska utredningen har till uppgift att utreda även denna fråga och lägga fram förslag till de ändringar som kan visa sig påkallade. Jag är emellertid inte helt övertygad om att så är fallet. Enligt de uppgifter jag inhämtat har skogspolitiska utredningen inte i uppdrag att ägna sig åt frågor av denna art.

Man kan av utskottets resonemang få den uppfattningen att det är rätt egalt huruvida man väljer utskottsmajoritetens eller reservanternas linje. Även utskottsmajoriteten framhåller att det i framtiden kommer att bli nödvändigt att företa en översyn på området. Man vill dock först avvakta i vilken riktning utvecklingen kommer att gå. Vi kan vara övertygade om att den nuvarande trenden i Norrlands inland och även i Dalarna kommer att fortsätta, kanske i ökat tempo. Jag anser därför att man inte skall dröja med översynen till dess att icke önskvärda saker hunnit inträffa. Eftersom jag inte är övertygad om att det tillkommer skogspolitiska utredningen att göra den aktuella översynen, finner jag mig nödsakad att i överensstämmelse med motionärernas önskemål yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman!

Jag skulle dessutom vilja påpeka att utskottet i stort sett har hållit med motionärerna, men vi framhåller att användningen av behållen avkastning enligt reglerna är bunden till den ort där allmänningsskogarna och delägarnas fastigheter ligger. Det kan medföra vissa risker, som också utskottet framhåller, när avgörandet glider över till personer som bor utanför orten. Vi har dock inte ansett en särskild utredning nödvändig just för den sakens skull, eftersom remissuttalanden från berörda orter — inte minst i Norrbottens län, där man också har stora allmänningsskogar — tyder på att det inte är så bråttom med detta. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Endast några ord!

Jag vill erinra om att 1734 års lagstiftning formellt finns kvar. Reellt har emellertid bolag och enskilda personer fått inflytande över allmänningsskogarna, och de människor till vilkas nytta allmänningsskogarna avsattes har fått mindre möjligheter att göra sina intressen gällande. Jag vill därför, herr talman, säga att man, om det nu skall göras en Översyn av denna fråga, bör se till att ortsbefolkningens rätt att få tillgång till allmänningsskogarna återinföres. Jag kommer således i detta sammanhang att rösta för reservationen.
Herr talman! Jag hade väl kunnat avstå från att begära ordet, men jag vill meddela, att jag har samma uppfattning i detta ärende som reservanterna och herr Skoglund. Detta är onekligen en mycket stor fråga, och de problem det här gäller finns inte bara i Norrbottens, Västerbottens och Kopparbergs län utan de finns också i Östergötlands län och säkerligen på annat håll. Det är riktigt, som herr Lundberg här säger, att de som fick del i allmänningsskogarna var sådana som hade i mantal satt jord — andra fick inte någon sådan rätt. Det har nu hänt ganska mycket på detta område. Fastigheterna har blivit föremål för skiften, men de frånskiftade fastigheterna har inte tillförts någon del i allmänningsskogarna utan rätten har stannat kvar hos stamfastigheten. Detta har naturligtvis lett till ganska orimliga konsekvenser. Skall det göras en utredning i denna fråga, bör det enligt min mening vara en särskild utredning som sysslar just med detta problem. Jag vill alltså meddela att jag delar den uppfattning som herr Lundberg och herr Skoglund här har uttryckt.
Herr talman! Det förhåller sig så, att stamfastigheterna på ett otillbörligt sätt har lagt beslag på allmänningarna, som var till för dem som icke ägde i mantal satt jord — och inte för andra. Om herrarna studerar storskiftets regler och därvid börjar uppe i Jämtland och går nedåt kusten skall ni finna hur det egentligen skulle vara — men inte är på andra håll. Jag anser därför att det behövs en ordentlig utredning, vars uppgift bör vara att åt den bygdebefolkning som inte har i mantal satt jord försöka återföra den rätt och de möjligheter att bruka allmänningarna, som av ålder skulle tillkomma dessa människor men som sedan av olika intressenter har berövats dem.